Herr talman! Naturligtvis bör debatten föras mellan Maj Britt Theorin och Ingemar Dörfer. Visst förstår jag att Maj Britt Theorin ogillar Ingemar Dörfers åsikter. Han har ju varit en av hennes främsta kritiker, och dess värre är det t.o.m. så, att det är hans analys och hans synpunkter som snarast har bekräftats av händelseutvecklingen och den värld som vi nu lever i. Jag ser, som jag sade tidigare, återigen fram emot den sakdiskussion som vi skall ha på detta viktiga fält. Jag hoppas att den expertrapport som kommer att läggas fram på fredag blir ett bra underlag för en sådan sakdiskussion. Det kan ju hända att det t.o.m. kan finnas ett och annat i den som kan väcka viss förargelse -- men desto bättre. Låt oss diskutera, och låt oss debattera. Sedan vill jag bara något lugna Gudrun Schyman och Ingela Mårtensson med att grundbidragen inte är föremål för nedskärningar, och ingen pågående verksamhet kommer att på något sätt hotas eller beröras. Ni kanske inte gillar det som jag just nu säger, men det är nog snarast tyvärr på det sättet att de som har haft att handlägga en del av dessa ansökningar ibland t.o.m. har tyckt att det har varit svårt att alltid kunna finna riktigt bra projekt, riktigt bra ansökningar, för de ramar som har funnits tillgängliga. Men detta är en sak som jag hoppas att vi också kommer att kunna titta på och diskutera.

Herr talman! Det var intressant att Daniel Tarschys gav sig in i debatten. De tankar som han försöker pådyvla mig om McCarthyism är mig fullständigt främmande. Det är mig fullständigt främmande att föreskriva utrikesministern vilka rådgivare hon skall välja. Det har hon rätt att göra. Men det är min absolut opåtagna rätt, när utrikesministern har deklarerat att samme rådgivare skall utreda den svenska säkerhets och nedrustningspolitiken, att på allvar ifrågasätta det goda omdömet både hos denna person och hos utrikesministern. Det som Ingemar Dörfer representerar är inte alls hans analys och synpunkter som ligger närmare verkligheten, tvärtom. Bevare oss väl om vi hade följt hans analys och synpunkter från 70-talet och framåt, som hela tiden gick ut på att det var kärnvapen, avskräckning, militär styrka och upprustning som skulle skapa freden. Det är precis tvärtom. Utan alla dessa maktspråk skulle det vara mindre risk för krig och mer förtroende och samarbete. Det är ju när vi har övergivit maktspråket och när vi har börjat lämna det kalla krigets resonemang som vi har kunna uppnå samförstånd och samarbete. För den som vill sätta sig in i frågorna litet grand kan det vara värt att läsa Gemensam säkerhet och se vad den innebar. Gemensam säkerhet, som då inte togs särskilt väl emot i avskräckningsteoretikernas högborg, är nu allmängods. Man vet att den tillämpas. Det är t.o.m. så, att stats och regeringscheferna i NATO kommunikén har ställt sig bakom gemensamma säkerhetstankar. Vi vet att det är genom samarbete och samförstånd som man kan uppnå fred och inte genom avskräckning, militär styrka eller kärnvapen. Ingemar Dörfer får gärna ha sina uppfattningar, och jag skall gärna föra dessa diskussioner med honom igen. Men det är när Ingemar Dörfer skall påverka den svenska utrikespolitiken och vara den som viskar i utrikesministerns öra som det blir allvarligt. Det borde faktiskt, enligt min uppfattning, vara allvarligt för folkpartiet, centerpartiet och kds om detta sker. Jag vet inte, men jag har ställt frågan på vilket sätt dessa partier kan vara med och påverka regeringens utformning av freds och nedrustningspolitiken. Jag har ännu inte fått svar på denna fråga. Jag antar att dessa partier då kommer att vara nöjda med att bli transportkompani till en moderat politik. Det tycker jag är förfärande. Det har rått en mycket bred samstämmighet och enighet om freds och nedrustningspolitiken i Sveriges riksdag tack vare att den har förankrats brett parlamentariskt och diskuterats, vilket har gett möjlighet till inflytande från oppositionen i nedrustningsdelegationen. Det som vi nu har fått veta är att det sannolikt inte kommer att ske i fortsättningen, utan att man från regeringens sida skall tala om för oss vilken politik den skall föra. Sedan skall vi i riksdagen få lov att diskutera den. Jag skall sedermera återkomma till anslagen, men låt mig redan nu säga att socialdemokratin självfallet står fast vid den uppgörelse som man i bred enighet i Sveriges riksdag har träffat om att promillemålet snarast skall uppnås. Socialdemokratin kan naturligtvis inte acceptera regeringens neddragning av anslaget till fredsrörelserna.
Fru talman! Jag skall säga till Margaretha af Ugglas att det var lugnande att höra att just grundbidragen inte är föremål för översyn. Det tycker jag är bra. Jag tror att det kommer att lugna många av dem som är beroende av dem och som i dag känner sig mycket oroade. Också utfästelsen om att inga pågående verksamheter hotas -- vad det nu innebär, det vet inte jag -- kan ju inte innebära så stora ingrepp i sådant som pågår i dag. Jag tycker att det nog kan vara befogat att göra denna översyn, och jag hoppas att den kommer att resultera i konstruktiva åtgärder som vi får möjlighet att diskutera här. Jag skulle åter vilja skicka med följande uppmaning till utrikesministern och departementet: Gör gärna en översyn också att upprustningspolitiken och ha då målsättningen att dra ned litet där och satsa mer på fredsarbetet, på arbetet med att söka konfliktlösningsmodeller och på det folkrörelseförankrade arbetet för fred och nedrustning som pågår både i Sverige och internationellt. Inte minst med hänsyn till det statsfinansiella läget tror jag att det vore mycket bra.

Herr talman! Precis som Sten Andersson anser jag att den illegala handeln är ett stort problem. Det tror jag att alla som har kommit i beröring med den är medvetna om. Det stora problemet, som jag ser det, är kvaliteten på de livsmedel som säljs, det är försäljningen av alkohol, främst till minderåriga, och det är detta som vi på senare tid har blivit mera uppmärksammade på, nämligen de piller som förs in. Eftersom Sten Andersson ställde frågan till mig, har jag hållit mig till de områden som ligger under mitt departement. Men jag är medveten om och mycket tillfredställd med, som vi alla bör vara, den aktivitet som tullen har visat och de rätt omfattande ingripanden som har gjorts. Jag tror också att vi kan vara överens om att kan man samordna de olika resurserna, då har vi också betydligt större möjligheter att komma åt problemet. Jag pekade på en möjlig väg att gå, och det är utökade möjligheter att förverka egendomen.

Herr talman! På grund av de begränsade taletiderna räckte inte tiden till i mitt förra inlägg. Vi kanske skall ha begränsningar för allas trevnad. Statsrådet sade i sitt svar att polisen själv skall få avgöra hur resurserna skall fördelas och vilka prioriteringar som skall göras. Det kan jag väl hålla med om. Men som lekman blir man ibland litet förvånad. Jag tror inte att det har undgått statsrådet att det i hennes egen hemkommun av och till förekommer en debatt i tidningarna om att polisen jagar cyklister. På den enkelriktade körbanan på motorvägen mellan Malmö och Ängelholm förekommer intensiva hastighetskontroller. Det kan vara viktigt. Men jag tror att Svensson på gatan i Malmö och Trelleborg ibland kan ha svårt att förstå den prioriteringen. Statsrådet nämnde också mitt beröm till tullen angående att man hade löst problemen på ett bättre sätt än tidigare. Men varför skedde inte det tidigare? Vi vet att det under åren har förekommit kontakter på t.o.m. utrikesministernivå. Men trots det har trafiken ändå intensifierats. Jag har pratat med folk som, tror jag, kan dessa frågor. De säger att om tullen och passpolisen lades samman skulle det bli en bättre fungerande organisation. Herr talman! Det är alltid trevligt att diskutera med statsrådet Hellsvik. Som regel -- undantagen finns -- har vi samma uppfattning. Det har vi även i denna fråga. Framför allt med tanke på de senaste dagarnas rapporter om en ökad distribution av s.k. lyckopiller, hoppas jag att hon kommer att vara observant på detta problem. Jag tycker att vi skall ha ett utbyte med Polen. Vi skall inte generalisera och kalla alla polacker för olika saker. Men vi borde tala om för dem att den här typen av verksamhet inte är önskvärd i Sverige. Därför bör polska myndigheter sätta in de resurser de har till förfogande för att informera om att vi i Sverige ser mycket negativt på den nu bedrivna verksamheten i Malmö.

Herr talman! Utöver vad jag nämnde tidigare, bör jag informera Sten Andersson i Malmö om att rikspolisstyrelsen har aktualiserat ett utökat samarbete mellan tull och polis. Dessutom bör jag nämna att den utökning av utbildningen vid polishögskolan som nu genomförs, innebär att vi beräknar att polisbristen skall vara avhjälpt 1995. Det är där de stora problemen finns som tvingar fram mycket besvärliga prioriteringar.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag hoppas att jag har lyckats åstadkomma att statsrådet förstår att det är bättre att stämma i bäcken än i ån, dvs. i det här fallet vid våra gränser. Om tullen får ett rykte om att vara effektiv, så att människor inte försöker föra in mer än sin lagenliga ranson, skulle den här verksamheten inte längre vara lönsam. Jag vill understryka att alla polacker är välkomna till Sverige. Men de skall inte agera på ett sätt som hitintills, tyvärr, alltför många polacker har gjort. Det innebär att Polen i södra Sverige får ett dåligt rykte som landet absolut inte är förtjänt av.

Fru talman! Sören Lekberg har ställt två frågor till mig angående lokaliseringen av Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Han frågar dels om jag delar uppfattningen att den högre utbildningen i Stockholms län bör lokaliseras till fler platser än till ett begränsat område i centrala Stockholm, dels när regeringen tänker ge besked om lärarhögskolans Frågorna är ställda mot följande bakgrund. Den förra regeringen föreslog i budgetpropositionen Riksdagen ansåg att frågan kunde avgöras först när förslagets konsekvenser hade utretts. En sådan utredning har skett inom utbildningsdepartementet. Med anledning av denna presenterade den förra regeringen i ett pressmeddelande hösten 1991 ett förslag om att inordna lärarutbildningen i Stockholm i universitetet samt att utlokalisera viss lärarutbildning och annan högskoleutbildning till Sedan regeringsskiftet förra hösten har frågan beretts ytterligare. Det ankommer på de enskilda högskoleenheterna att avgöra var olika utbildningar skall förläggas. Såsom sker i Storstockholm redan i dag är det naturligtvis inte orimligt att utbildning förläggs på olika ställen i regionen. En sådan förläggning kan avse en kortare eller längre tid. Beträffande besked om högskolans lokalisering vill jag meddela följande. I den budgetproposition som just förelagts riksdagen har regeringen föreslagit att anslagen till undervisningsyrken och frågan om lokalisering av Högskolan för lärarutbildning i Stockholm skall behandlas i en särskild proposition. Arbetet med denna proposition pågår inom regeringskansliet och kommer att föreläggas riksdagen under februari månad.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Som har framgått handlar interpellationen om två frågor dels spridning av högskoleutbildning i Stockholms län, dels lokaliseringen av lärarhögskolan. Bakgrunden till mina frågor är att vi socialdemokrater i Stockholms län under många år, mer eller mindre framgångsrikt, har arbetat för att sprida den högre utbildningen ut i länet. Stockholms län har som bekant i dag närmare 1,7 miljoner invånare, men huvuddelen eller i stort sett all högskoleutbildning är koncentrerad till den centrala delen av regionen.

Jag kan notera att på den delfråga som handlar om att sprida ut utbildningen ger utbildningsministern ett mycket försiktigt svar. Han säger att det ankommer på de enskilda högskoleenheterna att avgöra var olika utbildningar skall förläggas. Han säger också att det är inte orimligt att, som i dag sker, utbildningar förläggs till olika platser i regionen och vidare att det då kan röra sig om tillfälliga eller längre utbildningar. Jag tycker att det är en väldigt passiv hållning. Naturligtvis delar jag uppfattningen att universitet och högskolor skall ha ett mycket stort mått av oberoende och stort självbestämmande över den egna inre verksamheten, men när det gäller övergripande frågor tycker jag att statsmakterna skall ha ett ord med i laget. Till de övergripande frågorna hör enligt min mening verksamhetens inriktning och kvalitet, dvs. vad man får för de pengar som satsas, och dit hör också större investeringar, t.ex. lokaliseringsfrågor. När det sedan gäller lärarhögskolan i Stockholm är det ju ett känt faktum i denna kammare att den högskolan har brottats med mycket besvärliga lokalproblem under många år. Det har funnits och finns fortfarande ett starkt önskemål hos skolan själv att få en samlad lokalisering. I det sammanhanget har det dykt upp förslag om olika lämpliga lokaliseringsorter för skolan. Som framgår av utbildningsministerns svar lade den socialdemokratiska regeringen fram ett förslag 1988 om att huvuddelen av lärarhögskolan skulle lokaliseras till Södertälje, där kommunen var beredd att snabbt iordningställa lokaler i en campusmiljö för skolan. Utbildningsutskottet i riksdagen ansåg att det behövdes ytterligare beslutsunderlag, och en särskild utredningsman tillsattes. Utredningsmannen förordade så småningom en lokalisering till Södertälje, och viktiga remissinstanser som länsstyrelsen i Stockholms län och landstinget uttalade sig för utredningsmannens förslag om lokalisering till Södertälje. Lärarhögskolan själv slog vakt om den plats som skolan låg på men vill naturligtvis ha en samlad lokalisering av sin verksamhet. Vad som hänt sedan dess är att frågan bereds i departementet, och den förra regeringen talade om i ett pressmeddelande att man arbetade efter en hypotes att flytta ut delar av verksamheten till Jag förstår att jag inte kan få några besked av Per Unckel i dag om innehållet i den proposition som så småningom kommer. Så det här inlägget jag gör nu hoppas jag mera skall fungera som ett slags ord på vägen i det fortsatta beredningsarbetet.

Fru talman! Eftersom det i statsrådets svar inte framkommer något nytt när det gäller diskussionen om lärarhögskolan, och det därför inte finns inte några nya ståndpunkter att diskutera, skall jag bli kortfattad i mitt inlägg. Jag vill börja med att påpeka ett faktum i sammanhanget. Det är precis lika långt från Stockholm till Södertälje som det är från Södertälje till Stockholm. Man kan annars i diskussionen kring lärarhögskolan få uppfattningen att det är oerhört mycket längre från Stockholm till Södertälje. Jag vill gärna understryka att det däremot är närmare till Södertälje från t.ex. orter i Sörmland, vilket också kan ha betydelse för rekryteringsmöjligheterna. Frågan om lärarhögskolan har blivit en följetong. Det är till förfång för alla inblandade parter, t.ex. skolans ledning administration, och för möjligheterna att lägga upp utbildningen för eleverna -- man har bl.a. varit trångbodd. Det gäller också för kommunen, som under ganska många år haft mark och planeringsresurser avsatta och till en kostnad för kommuninvånarna hållt detta område färdigt för en lokalisering -- utan att någonsin ha fått ett klart besked om vad som skall hända. Det är en olycklig situation. Jag tror att vi är många som under flera år har sett fram emot ett definitivt besked t.ex. i budgetpropositionen eller i detta interpellationssvar. Nu vet vi att det skall komma en proposition i februari. Jag hoppas innerligt att det skall fattas ett definitivt beslut i denna fråga i riksdagen. Jag tycker att det är en helt orimlig situation att år ut och år in på det här sättet så att säga dra ut på en fråga. Det gagnar inte någon. Jag vill understryka det Sören Lekberg sade i sitt anförande. Han ville att det skulle skickas med några ord på vägen för den fortsatta beredningen av propositionen, om att de möjligheter som erbjuds när det gäller lokalisering till Södertälje är mycket goda för lärarhögskolan. Naturligtvis skall inte de regionalpolitiska aspekterna dominera och avgöra en sådan lokalisering, utan det är möjligheterna för den skolan att utvecklas och ändå ha en närhet till universitetet. Det här vill vi från Södertäljeledamöternas sida framföra för den fortsatta behandlingen.

Fru talman! Visst lyssnar jag och tar till mig, Sören Lekberg och Annika Åhnberg, av den diskussion som vi nu för, liksom jag har haft förmånen under den gångna hösten att få lyssna till uppvaktningar från flera av kommunerna på Södertörn och till de delvis -- det skall i ärlighetens namn erkännas -- motstridiga argumenten från intressen i Stockholms innerstad. Jag vill i principfrågan framhålla följande för Sören Lekberg. Det är viktigt att bestämma sig för om regering och riksdag i enskildheter skall ha detaljerade synpunkter på hur varje högskoleenhet skall bestämma sig för att lokalisera utbildningen, eller om man är beredd att låta detta ansvar utövas av högskoleenheten själv. Jag tillhör dem som uppskattar att högskolorna under de senaste åren har förmått att erbjuda god utbildning på många olika platser. Stundtals har det varit kortare kurser, stundtals har det varit mera varaktiga förläggningar. Jag vill från min horisont understryka betydelsen av att detta är ett ansvar som varje högskola själv får ta. Skulle däremot regering och riksdag bestämma sig för att i enskilda fall peka ut orter där högskolorna skall ge undervisning, misstänker jag att ingen, varken regeringen eller denna kammare, till slut kan ta ansvar för det samlade resultatet. Desto mer uppenbart är det att lokaliserings och utspridningsargument ibland måste komma att stå emot utbildningskvalitativa argument. Jag tycker att det är viktigt att högskolorna själva har förmåga att göra den avvägningen. Den andra frågan gäller konkret lokaliseringen av lärarhögskolan i Stockholm. Jag beklagar att jag inte kan pigga upp diskussionen i dag med ett slutgiltigt avgörande. Men det ligger bara en månad fram i tiden. Det ligger grannlaga bedömningar bakom ett sådant avgörande. Det gäller dels frågan om huruvida vi skall ha en samlad lösning eller kan acceptera en uppsplittrad lokallösning för lärarhögskolan, dels frågan om var hela eller delar av lärarhögskolan skall vara placerade. Tillsammans med denna fråga skall avgöras huruvida lärarhögskolan över huvud taget i framtiden skall fortleva som den enda lärarhögskolan utanför den vanliga universitetsvärlden, resp. om man skall följa den tidigare socialdemokratiska regeringens förslag att lägga in lärarhögskolan i Stockholms universitet. Det krävs överväganden innan beslut kan fattas i denna komplexa materia. Ett förslag kommer innan februari månads utgång. Fru talman! Jag instämmer i att lokalerna hos lärarhögskolan i Stockholm i delar inte är roliga och stimulerande att arbeta i. Jag kan försäkra både Annika Åhnberg och Sören Lekberg att det argumentet har nått väl fram i regeringens överväganden.
Fru talman! Det är bra att utbildningsministern ser seriöst på dessa frågor. Jag tänkte något kommentera de allmänna synpunkterna på statsmakterna, dvs. riksdagens och regeringens syn på utbildningsfrågor och framför allt högskolefrågorna. Som jag sade i mitt tidigare inlägg skall självklart så många beslut som möjligt fattas av högskolorna själva. Statsmakterna skall inte lägga sig i den interna reguljära verksamheten. Men lika självklart är det att statsmakterna har ett legitimt intresse av att komma med synpunkter på den allmänna verksamheten. Det gäller framför allt större behov av resurser. Jag tycker att det finns anledning att ta fasta på att det intresset är legitimt och skall tillgodoses. Stockholms län är litet annorlunda än andra delar av landet. Befolkningen är stor. Vi kan inte heller begära att det skall etableras helt nya utbildningar i Stockholms län som tas från andra delar av landet. Det måste naturligtvis ske en fördelning av de resurser som redan finns i länet. Där har vi från socialdemokratisk sida, och jag tror även från flera andra partiers sida, en bestämd ambition att flytta utbildningarna närmare de enskilda studenterna. När det gäller lärarhögskolan är det bra att utbildningsministern visar ett så starkt intresse av att bereda frågan ordentligt. Jag vill återigen påpeka att skall man snabbt lösa den dåliga lokalsituation som lärarhögskolan i dag har, och även kunna lösa det samlat så att det blir bra undervisningsbetingelser, är Södertälje ett bra alternativ. Jag vill återigen att utbildningsministern skall ta de orden med sig på vägen.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig hur regeringen tänker uppfylla riksdagens beslut om kvinnooch jämställdhetsforskning och därmed sammanhängande information vid en nedläggning av forskningsrådsnämnden . Ewa Hedkvist Petersen, som anser att en nedläggning av FRN skulle innebära ett bakslag i uppbyggnaden av kvinno och jämställdhetsforskningen, har frågat om utbildningsministern över huvud taget övervägt konsekvenserna av sitt aviserade förslag för kvinnooch jämställdhetsforskningen. På detta vill jag svara följande. Riksdagen fattade våren 1990 beslut med anledning av förslag i propositionen 1989/90:90 om forskning. I fråga om kvinno och jämställdhetsforskningen innebar statsmakternas beslut att forskningsrådsnämnden tilldelades två uppgifter, nämligen dels att initiera, samordna och stödja sådan forskning, dels att informera om jämställdhetsforskning. milj.kr. till informationsprogrammet. I enlighet med tidigare beslut av riksdagen kommer medlen för forskning nästa budgetår att öka med 2 milj. Jag vill påminna om att även andra organ än forskningsrådsnämnden engagerar sig för främjande av forskning rörande kvinnor och jämställdhet. Särskilt vill jag nämna humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet, som finansierar sex forskartjänster med denna inriktning. föreslagit att bl.a. forskningsrådsnämnden skall läggas ned samtidigt med att en ny servicemyndighet för universitet och högskolor inrättas den 1 juli 1992. FRN:s uppgifter i fråga om kvinno och jämställdhetsforskningen kommer att fullföljas. Hur den närmare fördelningen av FRN:s uppgifter i fråga om kvinno och jämställdhetforskningen skall genomföras ankommer det på den organisationskommitté, som jag inom kort avser att tillsätta, att avge förslag till. Jag avser att återkomma till riksdagen med en redovisning i den delen. Fru talman! Av vad jag anfört framgår att de två funktioner som FRN nu har i fråga om kvinno och jämställdhetsforskning kommer att fullgöras också i framtiden, om än av andra. Jag har också den uppfattningen att dessa viktiga funktioner i framtiden måste kunna fullgöras med lika gott resultat som hittills.

Fru talman! Hösten har inneburit en rivstart för Sverige. Åtskilliga vallöften från de borgerliga partierna har redan infriats. Det är jag stolt över. Men i vår familj tröstar vi oss med ett ordstäv när saker och ting går galet för att det går litet för fort. Det gäller också utbildningsministern. Det lyder: Den som inte gör något dumt, den gör inget annat heller. För det är dumt att lägga ner forskningsrådsnämnden, och det allra dummaste är att nedrusta kvinno och jämställdhetsforskningen på det sätt som man gör om det här förslaget genomförs. Per Unckel säger i sitt svar att även andra organ än forskningsrådsnämnden engagerar sig för främjande av forskning rörande kvinnor och jämställdhet. Han refererar till andra organ, bl.a. humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det är bra att de ägnar sig åt detta. Men det räcker inte. Inte heller känns det betryggande att servicemyndigheten skall vara behjälplig i framtiden. Jag vill erinra om följande. För två år sedan kom den senaste propositionen om forskning. I den presenterade man en satsning på kvinno och jämställdhetsforskning som vid första påseendet såg bra ut. Men det var ord och väldigt litet pengar. De förhoppningar vi kvinnor här i riksdagen hade vändes till besvikelse. Därför motionerade kvinnor från samtliga riksdagens partier om detta. De skrev bl.a. så här: innbär ett steg i rätt riktning, i synnerhet som FRN ''särskilt skall beakta behovet av tvär och mångvetenskaplig forskning'. Vad som ter sig otillräckligt är att detta ansvar enbart skall omfatta information. Om regeringens förslag tas av riksdagen i nuvarande form innebär detta att ingen central instans har som en särskild uppgift att stödja fortsatt forskning på området. Risken för en tillbakagång och svårigheter med nytillväxt synes uppenbara. Bästa sättet att förverkliga regeringens ambitioner beträffande kvinno och jämställdhetsforskningen torde vara att en särskild grupp inom FRN sammansatt av företrädare för forskningsrådet får till uppgift att både initiera och stödja kvinno och jämställdhetsforskningen och informera om dess resultat.'' Riksdagen beslöt om detta, och det blev mer resurser till denna forskning samt ett överförande av JÄMFO:s informationsuppgifter till FRN. Sedan den 1 juli 1990 har detta gällt. Arbetet kom snabbt i gång vid FRN. För budgetåret 1991/92 kom det in 116 ansökningar till ett värde av 32 miljoner. Det fanns 3 miljoner att dela ut. Hur det ser ut i år vet jag ännu inte, men jag vet att det är många ansökningar. Resurserna för information minskades vid överförandet av JÄMFO:s uppgifter till FRN, men det kunde kompenseras av att man kunde utnyttja FRN:s informationsresurser. Det har fungerat bra. Förläggningen av kvinno och jämställdhetsforskningen till FRN var klok. Det rör sig nämligen om tvärvetenskaplig verksamhet. Kvinnoforskning berör all forskning med mänsklig och samhällelig anknytning, från teologi till biologi. En uppdelning i discipliner blir därför onaturlig. Riksdagens avsikt var också att JÄMFO:s aktiviteter i form av seminarier, symposier och konferenser skulle fortleva. Det stämde bra med FRN:s ansvar på detta område. Om man nu splittrar upp resurserna är risken stor att man förlorar den tvärvetenskapliga inriktningen. De ämnesbaserade forskningråden har inte den kompetensen och, trots vad som står i propositionen, inte intresse av att driva tvärvetenskapliga frågor på detta sätt. Det har inte minst kvinnoforskare fått känna av. Fördelas forskningmedlen på de ämnesbaserade forskningsråden blir det litet medel för varje råd. Det rör sig kanske om 0,5 till 1,3 miljoner. Risken är uppenbar att man inte kan göra kraftfulla satsningar på viktig forskning och att man tappar överblicken. Knyter man pengarna till ett särskilt råd, t.ex. HSFR, är risken stor att övriga områden inte får medel. Att splittra informationen från medelsfördelningen är också dumt, eftersom informationen bygger på vad som kommer fram i forskningen. Dessutom kommer ofta nya idéer upp vid seminarier, som kan leda till initiativ till ny forskning. Sedan vill jag ta upp en helt annan aspekt på detta. Den här regeringen har som målsättning att effektivisera den offentliga sektorn. Det är bra. Men skall man hålla effektiviteten uppe, skall man inte gå ut med sådana här oöverlagda förslag, där man inte har gjort en ordentlig konsekvensbeskrivning och inte tagit reda på varför en verksamhet har kommit till. Då lägger man en kall hand över verksamheten. Det vet jag av tidigare erfarenhet. Jag inledde med ordstävet ''den som inte gör något dumt, den gör inget annat heller''. Men människor som är kreativa, snabba till åtgärder och som gör dumheter blir respekterade om de också erkänner det och visar att de kan ändra sig. Kan Per Unckel tänka sig att ompröva sitt beslut att mellan två forskningspropositioner slakta en del av en helhet, nämligen kvinno och jämställdhetsforskningen och dess information?
Fru talman! Jag får tacka utbildningsminister Per Unckel för svaret. Tyvärr kan jag inte tolka Per Unckels svar på annat sätt än att han inte själv har någon uppfattning om hur kvinno och jämställdshetsforskningen skall organiseras i framtiden. Det är olyckligt. Hans svar ger nämligen ingen klarhet i vad som kommer att hända med de totalt 6 miljoner som riksdagen har satsat för forskningsprojekt och information om kvinnoforskning och som samordnas genom FRN. Jag vet inte om det är symptomatiskt att vi har denna debatt i dag. Det finns nämligen en stor irritation bland kvinnorna ute i landet över vad som händer i samhället, över att inte makthavare lyssnar på kvinnor och ser kvinnors villkor i samhället. Det finns också en stor irritation över att kvinnorepresentationen har minskat i denna riksdag, över att kvinnorepresentationen i regeringspartierna har minskat ordentligt, åtminstone i de flesta regeringspartier. Samtidigt kan jag säga att kvinnorepresentationen inte har minskat i det parti som jag tillhör, och det tycker jag är mycket bra. Detta förslag skapar en stor osäkerhet om kvinnoforskningens framtid. Jag vill konstatera det. Jag tar upp det därför att det pekar på hur viktigt det är att det finns kvinnor i politiken och i beslutande organ. Jag hoppas att vi nu i riksdagen kan se till att kvinnoforskningen kan fortgå med stor kraft -- om inte annat att vi kvinnor tillsammans hjälps åt med detta. Barbro Westerholm har berättat ungefär hur det här beslutet om kvinnoforskningen kom till för drygt två år sedan. Det var en enig riksdag som beslutade, på socialdemokratiskt förslag. Och riksdagen uttalade faktiskt mycket klart att den här forskningen är omistlig för att man skall uppnå jämställdhetsmålen. Barbro Westerholm har också beskrivit hur kvinnorna enade sig i en motion och fick till stånd ett mycket bra beslut. Det var därför med stor oro som jag i december såg att utbildningsminister Per Unckel föreslog att de 6 milj.kr. som FRN hanterar skulle splittras upp. Samtidigt innebär detta nämligen att pengarna för kvinno och jämställdhetsforskningen också skulle spridas på olika händer inom högskolan och forskningen. Det var bara så man kunde tolka förslaget. Man kan säga att Per Unckel har slängt in jästen efter degen. I propositionen säger han att en organisationskommitté skall se på frågan, och i dagens svar säger han att FRN:s uppgifter i fråga om kvinnooch jämställdhetsforskning skall fullföljas. Det är bra att Per Unckel verkar ha lyssnat en del på de reaktioner som har kommit, men fortfarande tycker jag att han gör det lätt för sig. Formuleringen i svaret förpliktar inte alls. Vad tycker regeringen, Per Unckel? Har inte regeringen någon egen uppfattning om hur viktigt det är att kvinno och jämställdhetsforskningen organiseras så att forskningsområdet verkligen gagnas? Lyssnar ni på kvinnorna? Det är inte lyckligt att regeringen umgås med tanken att urholka det här riksdagsbeslutet, som bara har fått verka ett år. Jag ser inga motiv till att utbildningsministern vill tänka sig en uppsplittring av de trots allt futtiga 6 milj.kr. som går till FRN för samlade insatser inom kvinnoforskningen och för information. En uppsplittring av den här trots allt lilla potten vore olycklig. Det skulle bli betydligt svårare att göra särskilda satsningar på angelägna områden. Kvinnoforskningen är ju ett ungt forskningsområde, och det behövs samlade satsningar, vid sidan av de professurer som har inrättats, för att etablera den. FRN prioriterar också i dag, inom ramen för projektpengarna, forskning inom teknik och medicin. Det är områden där kvinnoperspektivet ofta har stora svårigheter att göra sig gällande. Jag kan fortfarande inte se annat än att Per Unckel inte har tänkt igenom konsekvenserna av sitt förslag för kvinno och jämställdhetsforskningen. Som socialdemokrat och kvinna kräver jag att regeringen inte omintetgör riksdagsbeslutet, utan värnar kvinnooch jämställdhetsforskningen så att den kan fortsätta att vara ''omistlig'', som riksdagen faktiskt skrev. Till sist vill jag återigen ställa frågor till Per Unckel. Vad tycker den borgerliga regeringen? Är regeringen beredd att värna kvinno och jämställdhetsforskningen? Är regeringen beredd att fullfölja riksdagens beslut, och inte splittra upp resurserna till kvinno och jämställdhetsforskningen som i dag går till FRN?

Fru talman! När jag läser det svar som Per Unckel har gett Barbro Westerholm och Ewa Hedkvist Petersen på deras interpellationer, finner jag att svaret i sin tur reser en rad frågor. Jag var själv kritisk till den förändring i organisationsstrukturen för kvinnoforskningen som föreslogs i forskningspropositionen 1990. Men jag böjde mig för de argument som fördes fram, bl.a. i en motion som undertecknades av kvinnor från alla i riksdagen företrädda partier, och i diskussionen i utskottet. I svaret skriver Per Unckel: '' Hur den närmare fördelningen av FRN:s uppgifter i fråga om kvinno och jämställdhetsforskningen skall genomföras, ankommer det på den organisationskommitté, som jag inom kort avser att tillsätta, att avge förslag till.'' Det här kommer nu, ett år innan vi skall fatta beslut om en ny forskningspolitisk proposition. Då ställer jag mig i alla fall frågan om inte den här organisationskommittén kunde få jobba fram till dess att den nya forskningspolitiska propositionen kommer, och också se över hur vi skall ha det med strukturen för kvinno och jämställdhetsforskningen. Vi från vänsterpartiet tycker att det skulle vara bra. Att nu gå in -- ett år i förväg -- skulle innebära att den här forskningen också tappar tempo. Vi vet att det inte är till gagn för forskningens resultat eller för eventuell effektivitetsvinst i sådan här verksamhet; det är att gå in och störa verksamheten. Dessutom skall vi 1993 försöka samordna anslagen när det gäller högre utbildning och forskning. Det talar ju också för att beslut i den här frågan borde kunna anstå till 1993. Min fråga är: Skulle det störa Per Unckels planer för högskolan alldeles enormt, om riksdagen fattar ett beslut som innebär att vi skjuter på beslut i den här frågan fram till våren 1993? Att andra forskningsråd också har till uppgift att stödja kvinno och jämställdhetsforskningen är bara bra, som jag ser det, och talar inte mot att FRN också har detta samordnande ansvar, tvärtom. Det är ju inte för liten omfattning när det gäller den kvinno och jämställdhetsforskning vi har här i landet, utan snarare tvärtom. Om något är ett tvärvetenskapligt fält, så är det kvinno och jämställdhetsforskning. Och är det några vetenskapliga områden där Sverige har legat mycket väl framme internationellt sett, så är det just vetenskapliga forsknings och utvecklingsområden som vi kan karakterisera som tvärvetenskapliga. Jag tror också att kvinno och jämställdhetsforskningen har förutsättningar att bli ett sådant område, tillsammans med t.ex. den medicinska forskningen och viss forskning som ibland betecknas som hörande till disciplinen fysik men har karaktären av tvärvetenskap. I den högskolepolitiska och forskningspolitiska debatten förs ofta ett resonemang om rekryteringsfrågor. Det handlar om den sociala snedrekryteringen till högre studier och om den sneda könsfördelningen vid rekrytering till olika utbildningar på högskolans område. Här talas det om olika lösningar. Man säger att bättre information och bättre studiesociala villkor osv. är olika sätt att komma till rätta med det här problemet.

Det gör att jag tycker att det är synd att klampa in som en elefant i en porslinsaffär när det gäller kvinno och jämställdhetsforskningen. Slutligen en sista fråga till Per Unckel. I dagens nummer av Dagens Nyheter säger statssekreterare Kirsebom att FRN inte passar in i den struktur för forskningen som regeringen vill ha. Jag förstår inte det, och jag skulle gärna vilja ha en förklaring. Vad avses med denna struktur, och varför passar inte FRN in? Varför passar inte kvinno och jämställdhetsforskningen inom ramen för FRN in i regeringens intentioner när det gäller forskningen? Kan inte Per Unckel svara på detta, så tycker jag att det är ett klart uppslag för Svenska Ord att bedriva någon form av dialog inom ramen för sitt projekt Lindeman.

Herr talman! Jag tänker inte yttra mig i frågan om FRN:s nedläggning utan enbart när det gäller kvinnooch jämställdhetsforskning. Jag hade nämligen förmånen under den förra borgerliga regeringen att vara med om att utarbeta de förslag som antogs 1976--1977 här i riksdagen om att satsa på det nya området kvinnor och jämställdhet. Flera talare har här tagit upp att detta är ett nytt forskningsområde, att det har låg status och är tvärvetenskapligt och att det är främst kvinnor som arbetar med kvinno och jämställdhetsforskning, även om det finns en och annan man som har ägnat mycket tid åt detta. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Per Unckel här i kammaren. Hur ser man i departementet på kvinnooch jämställdhetsforskning och därmed också på kvinnor som forskare? Vi vet ju att på forskningsområden där det finns många kvinnor kommer det fler kvinnor och man får fram ny kunskap. Min uppfattning är att vi i den nya borgerliga regeringen skall stödja kompetensutveckling och att det är en av de spjutspetsar som vi verkligen bör värna om. Ett nytt område, som dessutom är tvärvetenskapligt, borde få extra stöd. Vi behöver inte vara negativa och tro att detta skall betyda att det blir mindre pengar. Vi kan ju faktiskt hoppas, Per Unckel, att detta kan betyda mer pengar till kvinno och jämställdhetsforskning. Jag tycker inte att vi med en gång skall säga att det kommer att betyda mindre pengar. En annan fråga som jag vill ta upp är behovet av mer tvärvetenskap och hur man ser på det i samhället. Kvinno och jämställdhetsforskningen har det dubbla handikappet att den dels bedrivs av kvinnor, dels är tvärvetenskaplig och rör en rad olika områden som är svårbedömbara. Här har vi en annan fråga som naturligtvis hör samman med hur detta har behandlats, nämligen att vi fortfarande har så få kvinnliga professorer. Jag skulle gärna vilja att departementet i ett särskilt sammanhang studerade hur vi skall öka intresset för kvinnlig kompetens hos både kvinnor och män. Tillståndet stämmer dåligt överens med det som riksdagen uttalade förra året, nämligen att kvinnors erfarenheter är omistliga. Tack.

Herr talman! Det väsentliga i denna debatt är inte i vilka former kvinnoforskningen stöds, det väsentliga är att den stöds och inte drunknar eller nedvärderas i kampen om anslagen, just det som så ofta har drabbat kvinnors intressen genom årtusenden. Det viktiga är inte beteckningen på forskningen, om den kallas kvinnoforskning, eller för att ta ett exempel på viktig kvinnoforskning, om den i stället kallas för forskning om våld, som är en viktig del av kvinnoforskningen, eller genom vilket organ anslaget förmedlas. Vi har också förtroende för humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Men ett flyttande mellan olika organ med två års mellanrum bör inte bli någon regel. Det väsentliga är dock att kvinnan tillmäts samma värde som mannen i samhället och i forskningen. Det är inte rimligt att ha mannen som enda norm i statistiska och andra sammanhang när halva befolkningen faktiskt består av kvinnor. Varje dag anmäls, för att hålla mig till samma exempel, 38 misshandelsfall, 3--4 våldtäkter och 50 olaga hot. Allt detta är våld som drabbar kvinnor. Skall vi kunna nedbringa våldet mot kvinnor, behöver vi veta något om de bakomliggande orsakerna, för att ta ett exempel på ett område där kvinnoforskningen spelar en viktig roll och där tvär och mångvetenskaplig forskning är aktuell och viktig. Jag ser ingen anledning att utveckla denna fråga längre. Jag tycker det väsentliga är sagt i debatten. Men statsrådet bör vara alldeles på det klara med att det finns ett brett samförstånd mellan kvinnorna i denna kammare när det gäller att bevaka att kvinnoforskningen får ett rimligt samhällsstöd. Samtidigt tycker jag att det inte är formerna för stödet som är det viktiga utan just att det verkligen kommer till stånd, att spjutspetsforskningen som är viktig för kvinnor får det utvecklande stöd den behöver och att kompetensen tas till vara och ges möjlighet att utvecklas. Resurserna skall användas på det mest effektiva sättet så att så stor del som möjligt verkligen går till verksamheten och till rätt verksamhet. Vi får följa frågan och se om det verkligen blir så som statsrådet tänkt sig. Det är inte värre än att man får göra om det, om det skulle bli fel. Vi utgår ifrån att statsrådet avser att följa frågan noggrant och att statsrådet själv inte kommer att vara sen att vidta åtgärder om organisationskommitténs lösning inte skulle fungera. En hel del politiska opinionsbildare har nu ögonen på den här frågan, så statsrådet lär nog få veta om det skulle uppstå problem. Ett sammanhållet politiskt systerskap kan komma att få en nog så viktig politisk betydelse som det informella politiska broderskap som funnits under århundraden. Vi moderata kvinnor litar på att statsrådet bevakar frågorna på ett tillfredsställande sätt. Skulle så inte vara fallet har ju vi också närmare till de organ som kan bidra till att justera statsrådets agerande vid behov.

Herr talman! Det sista jag skulle misstänka var att kammarens kvinnor inte skulle ha ögonen på kvinnoforskningens utveckling. Man väljs bl.a. till sådana uppgifter som riksdagsledamot. Ibland blir man emellertid, när man lyssnar till en begynnande debatt som denna, litet frustrerad över sin egen brist på pedagogik. Om jag har förstått inläggen rätt anses jag dels vara den svurne fienden till allt vad tvärvetenskaplig forskning heter, dels vara en svuren fiende till allt vad sådan tvärvetenskaplig forskning som handlar om kvinnor heter. Båda dessa påståenden är felaktiga. Vad vi nu diskuterar är egentligen något helt annat, nämligen hur organisationen för våra forskningsinsatser på olika områden egentligen skall se ut för att bäst fylla de behov som Sveriges framtid stipulerar. Herr talman! Låt mig i ett hänseende vara utomordenligt klar, nämligen att forskning som inbegriper många olika discipliner, det som vi litet populärt brukar kalla för tvärvetenskap, är en vital del av ett riktigt bra och framtidsinriktat forskarsamhälle. På denna typ av forskning, dvs. sådan som går över disciplingränserna, skall vi dessutom kunna ställa samma hårda vetenskapliga krav som vi av hävd ställer på sådan forskning som håller sig inom varje disciplin. Dagens disciplinorienterade forskningsråd -- det är också viktigt att understryka -- svarar för en växande del av sådan forskning som korsar disciplingränserna. Den andelen ökar i takt med att förståelsen ökar för att all sanning inte finns inom ramen för varje disciplin. Regeringens förslag när det gäller en ny myndighetsorganisation för högskola och forskning motsäger inte denna iakttagelse. Det sades tidigare i debatten att övriga forskningsråd var ointresserade av tvärvetenskap. Detta är faktiskt felaktigt. Det är viktigt att slå fast att det förhåller sig så. Petersen framhöll i sina inlägg att det var dumt att lägga ner FRN. Jag tror att det var Barbro Westerholm som formulerade det så. Dessutom lades det till att det skulle innebära att vi nedrustade kvinno och jämställdhetsforskningen. Om jag inte hörde alldeles fel så användes t.o.m. ordet slakta. Upp flyga orden. Men ingen har uttalat sig i den riktningen. Ingen har haft någon ambition att göra det, för att återupprepa min inledning. Det är formerna för organisationen av forskningsadministrationen vi diskuterar just nu. Ingenting annat. Det blir för litet, sade någon annan, på varje disciplinorienterat forskningsråd om man splittrar resurserna på vart och ett av dem. Det är möjligt. Det är heller ingen som har sagt att det är detta som skall ske, utan vi har sagt oss vara beredda att lyssna till de olika intressen som finns, både sådana som säger att det vore klokt att dela det på flera och dem som säger att det möjligen vore klokt att hålla det samman till ett eller några få av de existerande forskningsråden. När Ewa Hedkvist Petersen undrar om jag inte har någon egen uppfattning om det, är mitt ödmjuka svar till detta att jag vill lyssna på dem som jag skall tillsätta för att finna de kloka och förnuftiga svaren. Vi kan inte anklagas för att både regera för fort och för att inte ge besked fort nog. I detta fall väljer vi att lyssna och se vad organisationskommittén kommer fram till. Björn Samuelson säger att organisationskommittén bör få arbeta ett helt år eller litet drygt det. Han frågar mig vari faran ligger med detta. Jag ber att få återknyta till vad jag sade för ett ögonblick sedan, nämligen att detta är en del av en större omorganisation av myndighetsstrukturen för högskolan. Denna nya myndighetsstruktur är i sin tur en förutsättning för den innehållsliga förändring av högskolan i stort som regeringen förbereder ett förslag till riksdagen kring. Jag tror att det, när det gäller Sveriges läge i allmänhet i världen, vore farligt med ett dröjsmål. Fatta därför beslut nu! Björn Samuelson frågar mig också vad som ligger i statssekreterare Kirseboms utalande om att FRN inte passar in i den normala struktur för högskolan i övrigt som vi håller oss med. Med detta menas något mycket enkelt, nämligen att vi i princip har två delar av forskningsstrukturen, en som direkt är kanaliserad via fakultetsanslag till högskolan och en som kanaliseras genom sedvanliga och vetenskapligt sammansatta forskningsråd av de disciplinorienterade forskningsrådens karaktär. Birgitta Wistrand frågar mig hur utbildningsdepartementet ser på ett antal med kvinnoforskningsrelaterade frågor. Vi ser självfallet -- vilket jag redan har understrukit -- med största tillfredsställelse på en tillväxt av kvinnoforskningens andel, liksom vi gärna understryker betydelsen av att få fler kvinnliga forskare, alldeles oberoende av deras diciplinära inriktning. Får jag också, apropå dessa frågeställningar, understryka vad Charlotte Cederschiöld sade i sitt debattinlägg, nämligen att det viktiga är att inse att kvinnoforskning naturligtvis handlar om långt mycket mer än sådant som har denna rubrik. Vi har ett betydande intresse för att med allehanda metoder se till att balansen inom forskningsvärlden både när det gäller inriktning och utövare av forskningen förskjuts på ett sådant sätt att alla viktiga och vitala intressen i samhället berörs resp. alla viktiga och vitala intressen i samhället medverkar. Detta är den utgångspunkt vi har när vi nu sätter i gång det konkreta arbetet med att utforma 1993 års forskningspolitiska proposition.

Herr talman! Forskningsrådens tvärvetenskapliga intresse är litet nyvaknat. En faktor med i spelet är kanske att man fått vittring på mera pengar. Som forskare vet jag hur svårt det är att få medel för bra tvärvetenskapliga projekt. Jag är den första att understryka att tvärvetenskaplig forskning inte får vara av sämre kvalitet än den som ligger inom de olika sektorerna. Sedan tycker jag att det är dåligt management när man börja slå sönder en organisation som har varit i gång i ett och ett halvt år och visat sig fungera väl. Det hade varit rimligt att vänta till nästa forskningspolitiska proposition. Då kunde man ha tagit upp detta i sitt rätta sammanhang, nämligen tillsammans med forskningsråden och inte med den myndighet som UHÄ utgör. UHÄ har ju inte, även om man har stött kvinnoforskningen mycket, en egen forskningsinriktning på samma sätt som forskningsråden. Sedan tar man upp att det inte skulle höra till den normala strukturen. I Norge har man ett allmänt vetenskapligt forskningsråd under vilket den här ykvinnoforskningen sorterar. Jag tar Per Unckels glidningar som att detta ändå kan leda till mer pengar till kvinnoforskningen, och det är ju bra. Det ligger en proposition i riksdagen, och jag inbjuder kvinnor i riksdagen att, liksom förra gången, ta kontakt med mig. Då kan vi tillsammans arbeta fram en motion om kvinnooch jämställdhetsforskning så att den får de resurser och den ställning som är av sådan vikt för att vi skall kunna belysa kvinnors problem och få lösningar på de problemen. Lägg alltså inte ner FRN! Socialdemokraterna kommer att motionera om att man inte skall lägga ner FRN. Om kvinnorna har någonting att säga till om i denna riksdag så kommer inte FRN att läggas ned. Jag vill naturligtvis också uppmana alla ledamöter som delat denna mening att rösta på den socialdemokratiska motionen när den kommer upp till behandling i utskott och kammare. Som kvinnor ser vi alltså på konsekvenserna av den organisation som Per Unckel skisserar i sin proposition. Det vill jag säga som svar, eftersom han vill hänföra detta till någonting mindre viktigt, en organisationsfråga. Vi ser faktiskt konsekvenserna av detta och är inte nöjda. Per Unckel säger också att det är fel att han är motståndare till kvinnoforskning. Då vill jag uppmana honom att visa det i handling. Som jag sagt förut: Lyssna till kvinnorna! Som det ser ut nu, med den proposition som framlagts och med det svar vi fått, har inte Per Unckel -- precis som jag skrev i min fråga innan förslaget kom -- vare sig lyssnat eller övervägt konsekvenserna av sin organisationsförändring. Vi var inte riktigt nöjda och gjorde en förändring av det forskningspolitiska beslut som den socialdemokratiska regeringen föreslog. Det blev mycket bra för kvinnorna. Men den socialdemokratiska regeringen hade åtminstone en ambition att förbättra möjligheterna för kvinnor och jämställdshetsforskningen. Det är helt klart. Men som det ser ut nu vill den borgerliga regeringen faktiskt, med sin organisationsförändring, försämra villkoren för kvinno och jämställdhetsforskningen. Låt inte detta ske! Charlotte Cederschiöld sade i sitt anförande att det skulle finnas ett politiskt systerskap. Det tycker jag är viktigt. Men då måste vi vara många. Vi måste vara många i landet och vi måste vara många i den här riksdagen. Vi måste hjälpas åt att se till att vi är många kvinnor i Sveriges riksdag. Till sist vill jag fråga Per Unckel om han kommer att ompröva sitt förslag.
Herr talman! Får jag med anledning av inlägget från Ewa Hedkvist Petersen nu senast säga, att om jag också får vara med och bestämma litet i riksdagen kommer inte FRN att läggas ned såsom regeringen vill, i varje fall inte om vänsterpartiet har någon möjlighet att påverka beslutet. I sitt senaste inlägg säger Per Unckel att FRN inte skulle passa in i regeringens idéer om strukturen av den svenska forskningsorganisationen. Därför måste FRN läggas ned nu. Detta är väl ändå inte att ta ansvar för dem som nu känner stark oro för att de inte framöver kommer att kunna hitta rätt inom de olika, mera ämnesdefinierade forskningsråden. Jag vill citera ett brev som kommit till riksdagens utbildningsutskott. Det är undertecknat av professorn i kulturgeografi Torsten Hägerstrand och professorn i historia Birgitta Odén. De skriver så här: ''Förvisso finns det numera en betydande medvetenhet om behovet av forskningssamverkan över disciplingränser. Men det har ofta visat sig att den medvetenheten inte lätt överförs till praktiken i disciplinärt dominerade organ.'' ''En av de få metoder för tvärtvetenskapligt arbete som vunnit vidsträckt användning är den så kallade systemanalysen. FRN har varit plattform för utvecklande av systemanalysen i Sverige. Detta är ett område av så generell natur att det inte kan anses höra hemma inom något av forskningsråden.'' Jag vet att denna systemanalys är tillämpbar när det gäller kvinnor och jämställdhetsforskning. Den är en nödvändighet för detta. Av det svar Per Unckel presterat i sitt inlägg kan jag inte dra någon annan slutsats än att de som framöver arbetar inom i ämnesavseende svårdefinierbara områden kommer att få springa som skållade råttor mellan de olika forskningsråden. Detta är definitivt inte bra. Under den tid Per Unckel satt i utbildningsutskottet tillsammans med mig framlades motioner om just sådana forskningsinsatser som hade problem att få medel. Då ingick Per Unckel och jag i den majoritet som hänvisade till att FRN har denna uppgift. Denna problematik har ju inte upphört, Per Sedan till beslutsordningen. Jag tycker fortfarande att organisationskommmittén kan få se över detta och lägga fram ett samlat förslag till forskningspolitisk proposition. Jag kommer att framlägga en motion till riksdagen som öppnar för ett sådant beslut. Jag hoppas att den kan samla majoritet. Jag tycker inte om att riksdagen skall tvingas besluta om någonting som bereder mark för en struktur framöver som vi vet mycket litet om hur regeringen har tänkt sig. Denna struktur har ju inte presenterats särskilt tydligt, tycker jag.

Herr talman! Får jag till de senaste inläggen bara göra några få kommentarer. Barbro Westerholm hävdar att det var dålig management att slå sönder någonting som fungerat i bara ett och ett halvt år. Någon i ett tidigare inlägg lät antyda i samma ärende, att vad som skulle inträffa om man förändrade en organisation för forskningsadministrationen var att forskningen skulle gå i stå. Får jag återigen påminna om att vi talar om organisationen av forskningsadministrationen, inte organisationen av forskningen. FRN utför inte forskning. FRN administrerar och delar ut pengar till andra som utför forskning. Det är viktigt att understryka detta. Det är också garantin för att den kvinnoforskning som redan har inletts självklart kommer att fortsätta även om den administrativa överbyggnaden till denna forskning skulle komma att förändras. Ewa Hedkvist Petersen säger att jag borde lyssna mera på kvinnorna. Men jag gör det. Jag lyssnar på vad kvinnorna säger om hur forskningsadministrationen skall se ut. Jag lyssnar till vad universitet, högskolor och alla andra som också har kloka synpunkter säger om hur administrationen borde ordnas i framtiden. Ewa Hedqvist Petersen drar av min påstådda ovilja att lyssna den egendomliga slutsatsen att hon redan nu kan se vad konsekvenserna skulle bli av en nedläggning av denna uppgift inom FRN. Det är fascinerande att hon kan se konsekvenser av någonting som ännu inte är utarbetat. Jag tror att Ewa Hedkvist Petersen liksom många andra ser spöken på ljusa dagen och av ett eller annat skäl, för mig obegripligt, inte riktigt förstår att skilja på forskningens innehåll och forskningens administration. Björn Samuelson återkommer till sitt krav på att vi borde vänta med att fatta beslut. Någon annan menar, i samma anda, att allting fungerar utmärkt även om man bryter ut denna del. Nej, det är inte riktigt så enkelt. I regeringens organisationsförändring av högskolan ligger tillskapandet av en kraftfull servicemyndighet för den högre utbildningen och forskningen. Den skall stå i de nya, mera fristående högskolornas och universitetens tjänst. Till dem knyts ett antal centrala uppgifter som hämtas från olika håll i den nuvarande forskningsadministrationen och högskoladministrationen, bl.a. till en del från FRNs övriga uppgifter, som här icke debatterats. Vad vi diskuterar här är faktiskt ''bara'' organisationen av den tvärvetenskapliga forskningen. Därutöver har FRN i olika omgångar pålagts arbetsuppgifter som i regeringens förslag till ny myndighetsstruktur föreslås föras till bl.a. den nya servicemyndigheten. Vad jag för min del är särskilt nyfiken på i den här diskussionen är att hur vi skall organisera den tvärvetenskapliga sidan. Det blir anledning att fundera kring detta och utväxla tankar om det. Det är en betydelsefull uppgift och bör finna en form i den nya forskningsadministrationen som gör att den kan växa och frodas på de kvalitativa grunder jag till min glädje hör att vi är ense om skall ställas på denna typ av organisation.
Herr talman! Jag har fått veta att jag skall sitta ner i bänken när jag talar, annars blir det problem för Per Unckel visar att han inte vet hur det går till när man arbetar med bedömning av forskningsansökningar. Han menar att FRN och dess kvinnoforskningsenhet inte forskar själv. Nej, det gör man inte, men när man anslår medel har man en överblick över alla ansökningarna. Det var 116 förra året, och det gällde 32 milj.kr. Man har då möjlighet att prioritera mellan dessa ansökningar. Det arbetet går avsevärt lättare om man kan göra det samlat än om ansökningarna ligger splittrade på de olika råden och man skall skicka dem emellan sig och ha samråd. Det är sådan klumpig administration som den här regeringen försöker arbeta bort i den offentliga sektorn. Jag nämnde förut att det hade varit naturligt att se över rådsorganisationen över huvud taget och inbegripa FRN. Då hade man fått helheten och sett den i sitt sammanhang. Givetvis skall all verksamhet i offentlig regi värderas, kritiseras och utsättas för självkritisk granskning och nydaning. Men att lägga en kall hand på en verksamhet som har fungerat väl i ett och ett halvt år tycker jag är dålig management. Nu verkar det finnas ett ganska brett stöd i riksdagen för denna verksamhet. Vi är ett av de två partier som kommer att lägga fram partimotioner, efter vad jag förstår, och riksdagens kvinnor också stödja denna verksamhet. Jag upprepar: Kom med era namn, kvinnor, så kan vi samla ihop dem till den motion som finns ute i varje parti för närvarande!
Enligt reglerna måste man tala från sin egen bänk, vilket Barbro Westerholm inte gjorde.

Herr talman! Per Unckel säger att det handlar om den tvärvetenskapliga forskningens administrativa struktur. I så fall är det enligt min uppfattning ännu mer angeläget att det här beslutet samordnas till 1993, då vi äntligen bör kunna få en samordning av högskoleutbildningsanslagen och forskningsanslagen. Jag tillhör dem som både inom mitt eget parti och i riksdagen i övrigt har slagits för att vi äntligen skall komma fram till en situation där det blir möjligt att så att säga synkronisera dessa anslag för att få ut så mycket som möjligt av varje samhälleligt satsad krona. Jag tycker inte om att som riksdagsledamot tvingas fatta ett beslut som bereder mark för något som jag inte riktigt vet hur det kommer att se ut och vad det kommer att innebära för både grundutbildningen och den kvinnovetenskapliga forskningen i Sverige. I sitt senaste inlägg gjorde Per Unckel ytterligare en koppling. Han gjorde en absolut koppling mellan frågan om den tvärvetenskapliga forskningen och förslaget om en nedläggning av UHÄ, som finns med i den proposition där man föreslår en nedläggning av FRN. Eftersom jag inte delar regeringens uppfattning i den frågan, eftersom jag inte gillar skapandet av två nya byråkratier inom högskolan, vilket är vad regeringen föreslår, så förstår jag att jag och Per Unckel aldrig kommer att komma överens om metoden -- att vi inte är överens om politiken förutsätter jag. Som riksdagsledamot, herr talman, tycker jag mycket illa om att här i riksdagen fatta beslut som gör att jag misstänker att jag låser upp mig till att med nödvändighet inta politiskt manöverutrymme i det beslut som kommer att följa på det tidigare. Det var ju just för att undvika sådana här situationer när det gäller högskolan och forskningen och för att de som är verksamma inom högskola och forskning skulle veta vilken väg regering och riksdag för en längre period kommer att slå in på, som vi skulle ha denna samordnade beslutsordning 1993. Men jag misstänker att Per Unckel är på väg att bryta mot detta riksdagsuttalande.
Herr talman! Utbildningsministern säger att detta ''bara'' handlar om organisation och administration. Jag tycker faktiskt att frågan om vilken organisation och administration man har för forskningen är viktig. Det är nämligen ett medel att nå dit man vill. Att inte utbildningsministern kan förstå detta, tyder enligt min uppfattning på dålig insikt i kvinnofrågor. Det är inte bara inom forskningen som det är viktigt hur man organiserar sig, utan det gäller även många många andra områden. Det är bl.a. av den anledningen, för att vi skall nå längre i dessa frågor, som vi har kvinnoförbund i våra partier. Jag menar att det är viktigt att hålla ihop de pengar som riksdagen faktiskt har beslutat om, eftersom de behövs. Det är nämligen mycket svårare att göra särskilda satsningar på angelägna områden om man splittrar upp pengarna. Kvinnoforskningen är, som jag har sagt, ett ungt område, och det behövs samlade satsningar där. Det behövs också satsningar inom forskningsområden där kvinnor har svårt att komma fram, t.ex. teknik och medicin. Sådana satsningar blir möjliga genom dessa pengar. Det är därför bra att samla pengar på ett ställe, så att man kan använda dem där det är angeläget att satsa vid ett visst tillfälle och där kvinnor anser att det är angeläget vid det tillfället. Hur forskningen organiseras och administreras är alltså av stor vikt om dessa samlade satsningar skall kunna genomföras. Per Unckel har lagt fram ett förslag som inte är bra, och han hänvisar fortfarande till organisationskommittén. Men vad säger att organisationskommittén kommer att ta hänsyn till vad kvinnor vill och vad kvinnoforskare tycker? Vi vet inte heller något om detta. Det är därför inte bra att inte Per Unckel nu har en uppfattning om åt vilket håll detta bör gå, så att han kan säga ifrån att det inte skall ske någon splittring av dessa pengar. Jag vill upprepa min uppmaning till Per Unckel att inte lägga ner FRN, eftersom det bl.a. inte är bra för kvinno och jämställdhetsforskningen och inte är bra för de framsteg som kvinnor har gjort i Sverige men som man ibland kan befara är steg tillbaka. Ändra på förslaget, Per Unckel!

Herr talman! Flera talare har under diskussionens gång understrukit behovet av att det görs en översyn av hela forskningsrådsorganisationen. Jag tror faktiskt inte att det är vare sig angeläget eller nödvändigt. Jag tror att nästan alla under flera år har dragit slutsatsen att forskningsrådsorganisationen i allt väsentligt fyller en viktig funktion och är konstruerad på ett ändamålsenligt sätt. Ett av de uttalanden jag allra oftast möter är nämligen beröm över hur forskningsrådsorganisationen fungerar. Någon påstod att detta förslag lägger en kall hand över kvinnoforskningen. Jag vill då som en andra kommentar så här mot slutet av diskussionen säga, att jag tror att det är nyttigt att ånyo be om att vi litet till mans vaktar orden. Ett sådant påstående kan nämligen leda till att någon tror att det faktiskt förhåller sig på det sättet, och det vore synd för just denna forskning. Denna forskning behöver inga kalla händer eller fötter eller omslag, utan den behöver stimulans och uppmuntran, vilket bl.a. denna kammare är i stånd att ge den. Flera talare i den här debatten har ventilerat en oro och sagt att det går illa för forskningen om vi inte har ett organ som kan prioritera. Jag skulle som en tredje kommentar vilja polemisera mot det synsättet. Jag tror att det är felaktigt som grundläggande utgångspunkt för forskningen att tro att det skulle vara särskilt gagneligt att ett organ svarade för allting. Tvärtom tror jag att det för hela det svenska forskningssystemet ligger ett värde i att olika organ bedömer samma idé eller samma forskningsansökan. Därigenom utelämnas inte den enskilde forskaren till eventuellt godtycke eller eventuell bias av andra slag från den som i första instans har att bedöma hans eller hennes forskningsidé. Sedan en fjärde och sista kommentar. Björn Samuelson sade sig vara emot hela omorganisationen av universitets och högskoleämbetet etc., och han antydde med detta att vi nog inte kommer att bli överens hur mycket vi än fortsätter att diskutera. Det förefaller vara en korrekt slutsats. Andra, har jag emellertid noterat, har en något större öppenhet till omorganisationer i största allmänhet och i fråga om betydelsen av att förse högskolan med en slagkraftig organisation, som kan sätta den tillbaka på dess rättmätiga plats i den internationella forskarvärlden. Jag skall i min tur kvittera den öppenheten med att säga, att även om jag inte delar oron över tvärvetenskapens framtid i den nya organisationen, är det klart att också jag är öppen för förändringar i förslag som tar hänsyn till detta men inte äventyrar omorganisationen av den centrala myndighetsstrukturen för högskolan i övrigt. Tvärvetenskapen skall alltså finna en form också inom ramen för en ny organisation som tillgodoser dess intressen. Jag är öppen för fortsatt diskussion kring detta.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig vilken moralsyn jag anser skall ligga till grund för den läroplan som är under utarbetande av läroplanskommittén. I direktiven till läroplanskommittén påpekar regeringen att skolans verksamhet inte är och inte skall vara värderingsmässigt neutral. I direktiven står det: ''Den bör liksom tidigare bygga på etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde vilka genom kristen etik och västerländsk humanism, har en djup förankring i vårt land. Detta är värderingar som de flesta människor i Sverige, utifrån olika utgångspunkter och kulturell bakgrund, kan acceptera.'' Med detta avses de grundläggande värden om tolerans, humanism, kärlek till sin nästa och personligt ansvar som finns i bl.a. den kristna etiken och i vårt kulturarv. Det är riktigt, som Inger Lundberg påpekar, att regeringen vid ett antal tillfällen har understrukit vikten av den etiska dimensionen i skolans undervisning. I en tid när vi dagligen får rapporter om mobbning och om intolerans mot främmande nationaliteter är detta viktigt. Det är kanske fel att säga att skolan har misslyckats, för skolan speglar i det avseendet det samhälle i vilket skolan verkar. Skolan är bara en del i den kedja som ger oss den etiska dimensionen, där t.ex. familjen och kamratkretsen är andra delar. Men skolan har inte heller varit tillräckligt framgångsrik i denna uppgift. Och kanske har också kravet på att skolan skall stå neutral i livsåskådningsfrågor missuppfattats och blivit till en värderelativism, en hållningslöshet och ett teknokratiskt synsätt där etiken och livsåskådningen kommit i skymundan. Jag har i dessa sammanhang använt begreppet etisk kompass, för jag anser att det som skolan skall hjälpa till med är att ge barn verktygen att själva göra etiska ställningstaganden. För den uppgiften är bättre kunskaper i svenska, historia, språk, religionskunskap och kulturarvet i vid mening viktiga. Det är också i ljuset av detta som man skall se den särskilda markering regeringen har gjort vid dessa ämnen i läroplansdirektiven. Nu har Inger Lundbergs fråga en särskild udd, som innebär att god moral skulle kräva att man betalar mer skatt än vad de skattelagar riksdagen beslutat om kräver. Detta är en politisk eller personlig ståndpunkt som Inger Lundberg självfallet är i sin fulla rätt att ha. Men som jag hoppas har framgått av mitt svar, är det inte riktigt detta snäva perspektiv på moral och etik vi syftar på i läroplansarbetet.

Herr talman! Moral är väl inte något givet en gång för alla tider och i alla stunder. När det talas om moral och etik är det viktigt att man försöker ordna upp begreppen, så att moral handlar om läran om seder och vad som är rätt och fel. Etiken kanske är den filosofiska disciplinen om moral. Moral förändras alltså över tiden, i olika skeenden. Eftersom barn har behov av ganska tydliga budskap innebär detta att man i de här frågorna liksom i andra frågor inte får ge barn dubbla budskap. Barn -- och även vi vuxna -- har också behov av förebilder, idoler. Förebilderna och idolerna har i dag en väldig genomslagskraft genom det enorma utbud som vi har av media -- nya idoler skapas och en del gamla faller bort. Det är oroande om man skall ha olika utgångspunkter för värderingen av vad som är rätt och fel när det gäller åtaganden som är gemensamma i samhället, som t.ex. att betala skatt. När Beatrice Ask talar om en etisk kompass bör man också hålla i minnet att barn inte gör som vi vuxna säger, utan barn gör som vi vuxna gör. Talas det då om en etisk kompass grundad på kristen etik måste man ställa frågan: Vilket moraliskt handlande inom ramen för disciplinen den kristna etiken gäller det då att framhäva? Är det att det är rätt att slänga ut månglangarna ur templet? Eller är det att man på samma villkor som man umgås med andra människor också skall kunna umgås med dem som är sämre sedda i samhället, skökorna t.ex.?

Herr talman! Det är ju en intressant debatt som nu förs.

Vi vet att när hela samhällen brakar ihop så mår människor illa om det inte finns gemensamma regler. Det är av många olika skäl viktigt att samhället förmedlar någon form av etisk värdering och ställer moraliska krav på medborgarna, även om detta inte skall blandas ihop med moralism. Man kan naturligtvis diskutera hur en sådan etik skall se ut. Men det finns väl trots allt gemensamma värderingar som de flesta människor med god vilja kan acceptera. Skolministern gav följande exempel i sitt svar: Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde. Jag utgår ifrån att vi alla här är överens så långt. Sedan gäller det frågan hur detta skall tillämpas. Björn Samuelson var inne på det när han talade om kristen etik, och han använde uttrycket etisk kompass. Mina reflexioner gällde då kristna människor, inte minst i USA, som tycker att det är i allra högsta grad rätt att utifrån etiska värderingar tillämpa dödsstraff. Utifrån min uppfattning, tro och samhällssyn tycker jag att det är förfärligt. Det räcker således inte med att i och för sig tala om en etisk kompass. Var och en som har orienterat i skogen vet att kompassen också kan vara missvisande. Man kan faktiskt missa målet om man enbart följer kompassen. Det räcker inte att enbart följa kompassen, även om kompassen visar den huvudsakliga färdriktningen. Det måste till någon form av justering. Vi har då att gå tillbaka till vårt kulturarv och den kristna men även humanistiska tradition som vi lever i. Jag skulle vilja aktualisera några frågor. Inger Lundberg tog upp frågan om hur människor i allmänhet upplever politiker och andra som har fått viktiga förtroendeuppdrag. Vilka förväntningar bör ställas på politiker? I likhet med Inger Lundberg har jag självfallet förståelse för att skolministern inte vill recensera sin chef. Det tänker jag naturligtvis inte heller begära att hon skall göra. Det är dock inte detta som är det viktiga. Det skulle vara intressant om skolministern ville säga något om vilka förväntningar man bör ställa på oss som är politiker och har förtroendeuppdrag. En sak är att följa en lags bokstav, och en annan sak är att följa en lags anda. Hur goda intentionerna än är bakom en lagstiftning kan man inte precisera allt i lagtexten. Jag tror att det är viktigt att vi försöker bli litet tydligare. Jag efterlyser ett svar från statsrådet. En annan fråga gäller etiken i relation till kunskap i skolan. Jag ställer gärna upp på att skolan bör förmedla kunskap, kanske t.o.m. mer än vad som har gjorts. Det är bra i och för sig att man satsar på att skolan skall förmedla kunskap. Däremot är det inte helt oproblematiskt att öka betygskalorna och ge elever långt ner i åldrarna betyg. Vilken skola kommer detta att skapa? Man kan naturligtvis betygsätta kunskaperna i matematik, geografi, religion, svenska m.fl. ämnen. Men hur betygsätter man den etiska kompassen? Det finns betydande nackdelar av många olika slag med att utöka betygen så att man ger fler betyg och har betyg långt ner i åldrarna. Jag ser detta som ett stort problem, om man skall försöka genomföra de i och för sig goda intentioner som statsrådet förde fram i talet om etik. Eftersom jag inte har mera talartid får jag nöja mig med detta så länge.

Herr talman! Beatrice Ask är väl medveten om att vi inte primärt diskuterar skattereglerna. Det är bra att Beatrice Ask tycker illa om att vi använder orden moral och etik slarvigt i politiken. Jag vädjar till Beatrice Ask och den borgerliga regeringen att ta konsekvenserna av det resonemanget. Ni har talat mycket om moral och etik, men vi har sett det praktiska handlandet. Vi behöver lagar i vårt samhälle, men det räcker inte. Det måste också finnas en inre känsla för vad lagarna står för både i tillämpningen från myndigheternas sida och i vårt agerande som enskilda människor. Vi är ofullkomliga, vi politiker. Jag kritiserar inte enskilda statsråd. Däremot kritiserar jag att statsministern gör en dygd av ofullkomligheten. Beatrice Ask har inte med ett enda ord kommenterat de synpunkter jag hade på läroplansdirektiven och det resonemang som Torgny Larsson förde kring betygssystemet och på vilket sätt det kan stå i samklang med utveckling av moral och etik i skolan. Det här är svårt, Beatrice Ask. Beatrice Ask bör inte falla för det ytliga sett att se på tillvaron som hon lärt sig på Gimo tidigare. Försök gå litet längre. Ingen av oss och inget parti kan säga att vi står för moralen, oavsett om vi kallar oss ett kristet, socialdemokratiskt eller ett moderat samlingsparti. Det här är det svåraste som finns. Det framförde inte jag eller Torgny Larsson i våra inlägg. Däremot sade vi att från socialdemokratisk sida måste ha en vid syn på moralbegreppen. Vi skall vara rädda om orden, Beatrice Ask. Vi skall arbeta för att få en moralsyn i skolan som är på alla människors villkor, inte bara överklassens.

Herr talman! Beatrice Ask, när vi pratar om viktiga frågor i riksdagen är kanske inte den viktigaste uppgiften för oss att betygsätta varandra, utan att gå in i debatten och försöka vidga den. För oss socialdemokrater är det viktigt att moraldebatten vidgas utanför det som är den närmaste omgivningen, och det är det vi har försökt att ta upp här i dag. Kanske har vi kommit någon liten bit på väg i diskussionerna. Även om det är snårigt och jobbigt för den enskilde innehåller också skattelagstiftningen en moralisk dimension, ett krav på mig som individ att se till intentionerna i lagstiftningen. Det är aldrig otidsenligt, Beatrice Ask, att tala om olika människors olika förutsättningar. Det var litet dumt av mig att i stridens hetta prata om Beatrice Asks bakgrund på Gimo. Men ett av skälen är att jag tror att många blev väldigt skakade när de såg hur unga människor fostras, när de hörde ungdomar säga att vi kanske skulle ha tio gånger så stora klasskillnader i samhället. Det vore bra för samhället. När vi nu går vidare med läroplansarbetet och behandlar läroplanen här i riksdagen, är det viktigt att det inte är ett teknokratiskt synsätt på etik och moral som tillämpas, utan att vi verkligen hjälps åt med att seriöst se på de här frågorna. Det är, som Torgny Larsson sade, en grundläggande förutsättning för ett samhälle att det finns en etisk bas, att vi tar ett ansvar för varandra samt att vi har respekt för varandra som individer och inte bara ser till den allra närmaste kretsen. För det krävs också, Betrice Ask, att vi är mycket försiktiga med det samhälle vi har, att vi inte säger: Vad det vore skojigt med skolpeng och en uppbrytning av skolsystemet, utan att vi faktiskt vågar fundera på om det inte finns faror i ett segregerat samhälle där vi kommer långt ifrån varandra. Då kanske det klassamhälle som Betrice Ask tidigare sade var historia tvingas bli verklighet igen.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte hänger med riktigt. Talet om excellenser förstod jag inte, definitivt inte i grundskolan. Det kan jag inte ens kommentera, men vi kanske kan diskutera detta efter debatten. När det gäller tillkortakommandet tror jag att Björn Samuelson och jag har litet svårt med kommunikationen. Jag tycker naturligtvis inte att skolan skall vara rädd för att säga att man har rätt att misslyckas eller att göra fel. Det jag försökte säga, och det jag definitivt menar, är att det inte är det första skolan skall framhäva, att det är all right om du inte lyckas. Utgångspunkten är faktiskt att alla barn är bra och kan lyckas. Alla barn kan utifrån sina förutsättningar göra någonting som är positivt. Här är det snarare en fråga om ord. Jag tror att det är viktigt att inte i första hand ha den här negativa vändningen i tänkesättet när det gäller att arbeta med barnen i skolan. Det är en viktig sak för alla oss människor att känna att livet inte är misslyckat eller att man inte är totalt värdelös därför att man då och nu gör fel. Det är viktigt att man får känna det även i skolarbetet. Där tror jag att vi har litet språkförbistring eller problem med kommunikationerna oss emellan. Vi får väl diskutera oss samman senare. Jag tror som sagt att vi får återkomma till debatten om moral längre fram här i riksdagen .

Fru talman! Kenneth Attefors har frågat mig om regeringen i kommande medlemskapsförhandlingar avser att begära undantag från EG:s regler för transporter inom Sverige med längre och tyngre fordon. Frågan kommer säkerligen att behandlas under medlemskapsförhandlingarna, om EG vid den tidpunkten har fattat beslut om harmonisering av mått och vikter för tunga fordon som går i nationell trafik i medlemsstaterna. Sannolikheten för att ett sådant beslut kommer att fattas under innevarande år eller under år 1993 är i dag svår att bedöma. Grundregeln i alla medlemskapsförhandlingar har som bekant också varit att kandidatlandet bara har förhandlat om övergångsarrangemang -- inte om permanenta undantag. Frågan är, som Kenneth Attefors påpekar, utomordentligt viktig. Regeringen kommer därför redan i de samtal som kommer att äga rum med EG-kommissionen med anledning av kommissionens uppdrag att utarbeta en s.k. avis om vår medlemskapsansökan att ta upp denna fråga. Regeringen kommer därvid att framhålla att de svenska mått och viktreglerna för tunga fordon är miljömässigt gynnsamma -- antalet fordon och därmed utsläpp minskar -- och att de medför besparing av energi -- mindre bränsleåtgång per transporterat ton -- och slutligen att de leder till förbättrad trafiksäkerhet -- färre tunga fordon på vägarna och därmed mindre olägenhet för övrig trafik. Reglerna bidrar också till en god transportekonomi, något som EG-kommissionens transportdirektorat alltid framhållit som mycket önskvärt. Eftersom det svenska vägnätet till stor del är dimensionerat för tyngre fordon, tror jag inte att det skall finnas någon anledning för EG att försämra ett optimalt utnyttjande av detta. De svenska reglerna innebär inte heller någon diskriminering av andra medlemsländers transportörer. Om EG skulle fastställa lägre värden än de svenska för nationell trafik i medlemsstaterna, kommer det ändå att råda full frihet att etablera sig som åkare eller att för egen räkning bedriva transporter i Sverige för alla EG Regeringen kommer mot den bakgrunden att i överläggningarna med EG-sidan rörande medlemskap aktivt verka för förståelse för de svenska nationella reglerna när det gäller mått och vikt för tunga fordon. Vi skall heller inte utesluta att frågan kan dyka upp dessförinnan vid uppföljningen och utbyggnaden av EES-avtalet.
Fru talman! Tack så mycket för svaret. Med tanke på det sista stycket i svaret tror jag inte att jag behöver debattera vidare. Jag har fullt förtroende för att branschen får frågan belyst på konstruktivt sätt.
Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att tillgodose den opinion som kräver allsidig information om vad ett eventuellt EG-medlemskap för med sig. I mitt riksdagssvar till My Persson den 3 december, liksom i mitt svar på Gudrun Schymans interpellation den 9 december, underströk jag vikten av att information om EG-frågorna sprids och att denna skall vara objektiv och allsidig. Jag sade också att det redan i dag finns ett omfattande utbud av allsidig information, men att regeringen inför förhandlingarna med EG och den kommande folkomröstningen avser att ytterligare bredda informationsaktiviteterna. En redogörelse för hur informationsspridningen skall gå till kommer att presenteras under våren. Utöver de insatser som jag nämnde vid dessa båda tillfällen finns det planer på att ge ut en serie av faktablad, där information om konsekvenserna för Sverige av ett EG-medlemskap på ett lättillgängligt sätt finns sammanställd -- område för område. Detta är en metod som har använts i såväl Storbritannien som Danmark. Jag finner den väl värd att pröva även i Sverige.

Fru talman! Jag delar inte alls Gudrun Schymans uppfattning på en punkt: det material som hittills givits ut av regeringskansliet har varit sakligt, icke obalanserat. Det finns en rad olika faktaskrifter på olika områden -- om utbildning och forskning, om transportpolitiken, om miljöpolitiken, om konsumentpolitiken, utbildningspolitiken, kvinnor i Europa, om offentlig upphandling, om biståndet och jordbrukspolitiken, om arbetsmiljöpolitiken. Vi avser att fortsätta att ge ut saklig information som just kan tjäna som underlag för en fortsatt debatt kring dessa frågor. Här ligger inte problemt. Det finns material, och vi avser att ytterligare öka utbudet av material. Svårigheten har varit att tränga ut med materialet. Än en gång: För att stimulera debatten i dessa frågor avser vi att intensifiera verksamheten under nästa år. I den delen kan alltså Gudrun Schyman räkna på fortsatt sakligt material från regeringskansliet och stöd för olika insatser.

Fru talman! Jag vill upprepa att min avsikt är att försöka få fram ökat stöd till insatser av den här typen redan under det kommande budgetåret, dvs. långt innan beslutet om folkomröstning kommer att fattas.

Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag har missuppfattat Birgitta Dahls fråga, men den var något otydlig. Frågan löd hur vi i praktisk handling skall förverkliga handikapputredningens förslag. Jag har då naturligtvis tittat på vilka förslag som handikapputredningen har framfört och sedan har jag redovisat när dessa kommer att förverkligas. Men låt oss gärna växla några ord om de andra frågor som Birgitta Dahl tar upp. Det är ju inte sant att vi avbryter upprustningen av skolor. Tvärtom fortgår den i accelererad takt. Riksdagen har nyligen under stor enighet fattat beslut om att en mycket ansenlig del av de statliga bidragen skall utbetalas just under detta budgetår. Men redan innan bidragen började utbetalas pågick naturligtvis en upprustning där staten hade en pådrivande roll. Det var ju inte -- som det står i Birgitta Dahls fråga -- regeringen som lade fram detta förslag, utan förslaget föranleddes av en vänsterpartimotion som regeringen medverkade till att riksdagen biföll för att man skulle få igenom helt andra saker. Dessförinnan delade den socialdemokratiska regeringen vår uppfattning att upprustningsarbetet skulle finansieras på annat sätt än genom statliga bidrag. Jag tycker fortfarande att den politik som Birgitta Dahl själv stödde, innan man gick med på kompromissen med vänsterpartiet, var riktig.